Herr talman! Vid första lagutskottets utlåtande nr 80 är fogad en reservation av herr Oskarson och mig. Reservationen behandlar frågan om fordran på skatt eller allmän avgift bör vara förenad med förmånsrätt. För närvarande gäller att ett stort antal skatter och allmänna avgifter har privilegierats. Med undantag av skogsvårdsavgift har dessa fordringar förmånsrätt enligt 17 kap. 12 § handelsbalken, dvs. förmånsrätt närmast före oprioriterade fordringar. I propositionen föreslås nu att förmånsrätten för skatter och allmänna avgifter behålles, och utskottsmajoriteten biträder detta förslag. I motionerna 1: 1275 och II: 1486 yrkas däremot att förmånsrätten upphäves, och vi reservanter stöder detta krav. Vi vill därvid främst erinra om den principiella utgångspunkten för den här aktuella lagstiftningen, enligt vilken alla fordringar skall behandlas lika. Därför borde skatteprivilegiet bibehållas endast om verkligt starka skäl talade härför. Det bör erinras om att lagberedningen från denna utgångspunkt efter ingående överväganden funnit att sådana skäl inte är för handen. Sammanfattningsvis har beredningen åberopat att förmånsrätten numera är av underordnad betydelse för det allmänna, att privilegiet ur de oprioriterade borgenärernas synpunkt innebär en diskriminering som ej är sakligt grundad och att något hinder mot dess avskaffande ej kan anses föreligga med hänsyn till borgenären. Det är enligt reservanternas uppfattning betydelsefullt att de nordiska kommittéer som arbetar på reformering av konkurslagstiftningen kommit till samma uppfattning. I Danmark har således på den danska kommitténs förslag skatteprivilegiet redan slopats, medan Norge genom provisorisk lagstiftning tagit ett stort steg i samma riktning. Finland väntas gå samma väg. Härtill kommer att flertalet remissinstanser tillstyrkt lagberedningens för slag om upphävande av förmånsrätten för skatter. Departementschefen har däremot anfört en del skäl — huvudsakligen av ekonomisk, indrivningsteknisk och skattemoralisk natur — för privilegiets bibehållande. Enligt vår uppfattning har emellertid dessa skäl inte den tyngden att de motiverar ett avsteg från den principiella utgångspunkten för ifrågavarande = lagstiftning, nämligen att alla fordringar skall behandlas lika. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till den med nr 2 betecknade reservationen.

Herr talman! Vid utskottsutlåtandet är fogad en reservation även från min sida, och den avser samma fråga som den herr Schött nyss talade om, dvs. förmånsrätten för skattefordringar. I princip är vi ense om att skälen för att bibehålla den särskilda förmånsställning för kronans skatteanspråk, som nu gäller, inte är tillräckligt starka för att ta över den även enligt propositionen grundläggande tanken, att fordringar av olika slag i princip bör behandlas lika och förmånsrätter i möjligaste mån begränsas. När man åberopar att förmånsrätten underlättar skatteindrivningen så att konkursansökningar i många fall undvikes, är det argument som lika väl kan åberopas beträffande fordringar av vad slag som helst. Sådana argument är ju bara ett slags önsketänkande från fordringsägaren och hans indrivningsorgan. Och om fordringsägaren som i detta fall är staten har han ju formella möjligheter att lagstiftningsvägen förverkliga sina önskningar. I våra grannländer har emellertid det synsätt, som lagberedningen framfört och som ligger till grund för reservationerna, nu börjat slå igenom, nämligen att staten ej bör tillerkänna sig något försteg framför övriga fordringsägare vid konkurs. Staten har dock i andra avseenden vissa fördelar, näm ligen i form av rätt till omedelbar utmätning och införsel i lön. Att jag trots dessa principiella synpunkter, som överensstämmer med herr Schötts, inte kunnat ansluta mig helt till hans reservation, beror på att jag inte kan komma ifrån att man bör göra en viss skillnad mellan skattefordringar av olika slag. Jag anser sålunda att sådana medel, som en arbetsgivare enligt reglerna för källskatteuppbörden innehållit av de anställdas avlöning, i detta avseende intar en särställning, Det är medel som, om källskattesystemet inte gällt, skulle ha utbetalats till arbetstagarna, och som nu — om reglerna följs — av praktiska skäl står inne en kortare tid hos arbetsgivaren. De är därför jämförliga med anförtrodda medel, och det skulle kunna ifrågasättas, om de inte rätteligen borde hållas avskilda för kronans räkning. Man kan också se dessa medel som en del av arbetslönerna, vilken på grund av bestämmelserna i uppbördsförordningen överföres direkt till staten för gäldande av skatt, sålunda ett slag av till staten författningsenligt överlåtna lönefordringar. På grund härav anser jag att en särbehandling av fordringar på innehållna källskattemedel är motiverad. Hur lång tid efter förfallotiden en sådan förmånsrätt skall gälla, kan diskuteras, och det förutsättes även i propositionen att den närmare regleringen av förmånsrätten för skatten skall ske i ett senare skede. Någon ändring av den föreslagna lagtexten synes därför inte nu vara nödvändig, och texten torde för övrigt av andra skäl komma att bli föremål för översyn före ikraftträdandet. Riksdagen bör emellertid nu klart säga ifrån att förmånsrätt för skatter inte bör gälla i vidare mån än beträffande källskattemedlen. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen nr 1. I detta sammanhang vill jag emellertid även säga några ord om en annan fråga. Det gäller förmånsrättsordning en, nämligen förhållandet mellan förmånsrätt för lönefordringar och panträtt i fast egendom . I detta avseende är läget nu det, att lönefordringarna enligt 17 kap. 4 8 handelsbalken är förenade med en mycket stark förmånsrätt. Detta får ses som ett uttryck för den stora betydelsen ur social synpunkt av att lön för utfört arbete säkerställes. Förmånsrätten för lön realiseras i första hand ur den lösa egendomen, men om denna inte förslår, kan även fast egendom tas i anspråk och då med förtur framför intecknad gäld. Härom är väl inte så mycket att säga när det gäller fast egendom som har samband med arbetsanställningen, framför allt inte då det utförda arbetet gäller uppförande eller förbättring av fastigheten. Men när även fastigheter som inte har något som helst samband med arbetsanställningen kan tas i anspråk, t.ex. arbetsgivarens bostad, måste detta betraktas som ett resultat som inte är väl förenligt med grunderna för vår fastighetskredit. Bland annat kan även fordringar som uppkommit under en tidigare ägares tid bli nödlidande. Om sådana fall blir ofta förekommande, kan de påverka villkoren för fastighetskrediten. I den mån de drabbar banker och andra penninginstitut kan de utjämnas, men ofta nog är det enskilda personer som har fordringar med högre liggande inteckningar, och då kommer förluster av detta slag att te sig särskilt stötande. De här nämnda svagheterna i gällande ordning är sedan gammalt erkända, och många förslag har framförts till en bättre ordning, samtidigt som det ju varit angeläget att skydda löntagarnas intressen. Bland annat framlades ett förslag av lagberedningen i samband med det aktuella lagstiftningsärendet. Då den proposition som nu behandlas framlades i juni i år, anförde departementschefen att det sedan lång tid tillbaka ansetts angeläget att stärka fastighetskrediten i detta avseende och att lagberedningens förslag fick ses som ett försök att inom förmånsrättsordningens ram lösa problemet. Emellertid hade departementschefen kommit till den uppfattningen att hjälpmedel utanför förmånsrättsordningen måste anlitas för att få en tillfredsställande lösning. I detta avseende nämnde departementschefen det inom inrikesdepartementet pågående arbetet på en lönegaranti vid konkurs. Detta arbete har ju resulterat i en lagstiftning som kammaren för några minuter sedan antagit. Härmed är de sociala synpunkterna beträffande lönefordringarna tillgodosedda. Samma lönefordringar som åtnjuter förmånsrätt har också rätt till lönegaranti. Men departementschefen har inte, i varje fall inte hittills, dragit konsekvenserna att i samband därmed framlägga förslag till säkerställande av = fastighetskrediten. Medel som utbetalats för att garantera lönen vid konkurs kan regressvägen uttas ur fast egendom, och det finns till och med anledning att befara att lönegarantin kommer att leda till ökning av de lönefordringar som görs gällande i konkurs. Utskottet har såväl i det nu behandlade utlåtandet nr 80 som i utlåtande nr 79 om lönegarantin gjort ett kortfattat påpekande om att den aktuella lagstiftningen inte innefattar något slutligt ställningstagande till denna fråga. Med vad jag anfört har jag velat fästa ytterligare uppmärksamhet vid denna ur både principiell och praktisk synpunkt betydelsefulla fråga. Jag hoppas att justitiedepartementet kommer att uppmärksamma frågan vid pågående och förestående lagstiftningsarbete inom detta område. Jag har, herr talman, i denna del intet yrkande.

Herr talman! Jag har medverkat i en motion nr 1275 i denna kammare. Där hemställes ”att riksdagen med ändring av proposition nr 142 måtte besluta att fordran på skatt eller allmän avgift jämställes med de oprioriterade ford Jag skall inte närmare gå in på motionen — det har både herr Schött och herr Alexanderson gjort — utan bara i korthet motivera den. I anknytning till vad som framgår av reservationen vill jag till en början erinra om den principiella utgångspunkten för ifrågavarande lagstiftning, nämligen att alla fordringar skall behandlas lika. I enlighet härmed bör skatteprivilegiet bibehållas endast om verkligt starka skäl föreligger. Lagberedningen har ju från denna utgångspunkt efter ingående överväganden funnit att sådana skäl inte är för handen. Den har, som framgår av reservationen, sammanfattningsvis bl.a. åberopat att förmånsrätten numera är av underordnad betydelse för det allmänna, att privilegiet från de oprioriterade borgenärernas synpunkt innebär en diskriminering som ej är sakligt grundad samt att något hinder mot dess avskaffande inte anses föreligga. Man har kommit fram till ungefär likartade synpunkter i de nordiska kommittéer som arbetar för en reformering inom detta område. Enligt min mening har de av departementschefen åberopade skälen väsentligen ekonomisk indrivningsteknisk och skattemoralisk bakgrund. De har inte den tyngden att de motiverar ett bibehållande av skatteprivilegiet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 2 vid utskottets utlåtande.

Herr talman! Utskottet konstaterar att det föreliggande förslaget till ny förmånsrättsordning vid utmätning och konkurs innebär en välbehövlig omarbetning och även förenkling av nu gällande ganska invecklade och svåröverskådliga regler. Jag har ingen anledning att här närmare gå in på lagförsla Ang. förslag till förmånsrättslag get i dess helhet, utan jag vill bara säga några ord i anslutning till de reservationer som är fogade till utlåtandet och de anföranden som hållits. För närvarande gäller att skatter och allmänna avgifter har förmånsrätt enligt 17 kap. 12 § handelsbalken, dvs. närmast före oprioriterade fordringar. Det förekommer dock vissa begränsningar som anges i utlåtandet. I propositionen föreslås att förmånsrätten kvarstår. I reservation 2, som herr Schött närmast talade för, yrkas att 13 § i den föreslagna lagen i första hand antas men att därefter lagtexten omarbetas samt förslag om upphävande av paragrafen och därmed även förmånsrätten framläggs före lagens ikraftträdande den 1 januari 1972. Reservation 1, som första lagutskottets ordförande svarar för, har gått en medelväg. Där yrkas att de skatter som inryms under beteckningen källskattemedel får ha förmånsrätt men att övriga skatter och allmänna avgifter blir oprioriterade fordringar. Framför allt mervärdeskatt och vissa andra avgifter skulle alltså inte få förmånsrätt. Enligt vad som anges i propositionen är ett avskaffande av den nämnda förmånsrätten inte alldeles utan ekonomisk betydelse för statsverket. År 1967 uppgick utdelningen på skattefordringar med förmånsrätt i konkurser till 5,4 miljoner kronor. Det bevakade beloppet var 19,2 miljoner kronor. Även om dessa siffror inte tyder på att förmånsrätten är av någon överväldigande betydelse för statsverket, torde som flera remissinstanser anfört blotta förekomsten av skatteprivilegiet innebära att betydande belopp flyter in utan vare sig utmätningseller konkursåtgärder. Kronofogdeföreningen säger t.ex. att blotta tillvaron av skatteprivilegiet torde medföra, att åtskilliga medborgare anser att i varje fall skatter och skatteskulder skall betalas på förfallodagen. Föreningen erinrar även om att de för indrivning inlämnade beloppen ökar kraftigt år från år, likaså de utgående balanserna. Den utgående balansen vid 1968 års slut var över en miljard kronor. Man menar att indrivningsmyndigheternas arbetsuppgifter i hög grad skulle försvåras om förmånsrätten för skatter togs bort. I utskottsutlåtandet framhålls även att ett avskaffande av skatternas förmånsrätt kan befaras medföra ett stigande antal konkurser. Utan förmånsrätt för skattekrav skulle nämligen utmätningsmännen tvingas att i ökad omfattning verkställa utmätning på statens fordringar, vilket i sin tur skulle föranleda andra borgenärer att begära gäldenären i konkurs. Herr Alexanderson berörde något frågan om fastighetsinteckningarna. I det fallet kan det väl vara av värde att klart understryka att dessa inte hamnar i ett sämre läge än för närvarande i och med de föreslagna bestämmelserna. Herr Alexanderson nämnde att man kunde befara att lönefordringarna skulle komma att öka vid konkurser när vi får statlig lönegaranti. Men det är ännu så länge bara en hypotes; vi vet inte hur systemet kommer att verka. Herr Schött tog upp frågan om den nordiska rättslikheten. Det finns skäl att påpeka vad som också framgår av propositionen, att rättslikhet på förmånsrättslagstiftningens område finns det ganska små möjligheter att få fram. Beträffande skatterna skulle den möjligheten kunna finnas men inte på många andra avsnitt. även det får man föra in i bilden när man gör jämförelser med övriga Norden i detta sammanhang. Jag kan till sist erinra om att herr Sjöholm, som har vissa praktiska erfarenheter beträffande indrivning av skatter, för sin del bestämt har avrått från att ta bort skatteprivilegiet. Med den motiveringen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! När det talas om att ett avskaffande av skatteprivilegier betyder så mycket ur ekonomisk synpunkt för staten, kan det vara av intresse att ta del av några uppgifter i proposition nr 142. På s. 63 omtalas att det har gjorts en utredning omfattande åren 1965—1967. Av uppgifterna framgår att utdelningen på skattefordringar med förmånsrätt i konkurser som avslutats nämnda tre år uppgick till respektive 4,7 miljoner, 4,3 miljoner och 5,4 miljoner kronor. Till jämförelse kan nämnas att de influtna skatterna år 1965 var nära 35 miljarder kronor och år 1966 drygt 39 miljarder kronor. Lagberedningen skriver att ”det material som föreligger visar att vad staten på grund av förmånsrätten får lyfta i konkurser är av helt underordnad betydelse”. I några yttranden har uttalats, att avskaffandet av skatteprivilegiet kunde antas föranleda hårdare indrivning. Riksrevisionsverket och uppbördsutredningen har emellertid instämt i lagberedningens uppfattning att indrivningstakten bestäms av andra faktorer. I ett annat remissyttrande har uttalats att skatteprivilegiets avskaffande «skulle vålla ökat arbete i ett antal konkurser där de oprioriterade borgenärerna för närvarande inte får någon utdelning men framdeles skulle få någon ringa procent. Jag måste helt hålla med lagberedningen när den skriver, ”att av sådan anledning ge staten företräde är emellertid enligt beredningens mening alltför krasst”. Låt mig även citera Advokatsamfundet, som tillstyrker beredningens förslag: ”I sammanhanget uttalas bl.a. att om förmånsrättens bortfall skulle medföra en hårdare indrivning av skatter och avgifter, detta inte är något skäl för att hesitera inför åtgärden. Det kan nämligen inte, generellt sett, sägas att det varit någon fördel att indrivningen släpat efter och ”skattekrediter” lämnats i förlitande på förmånsrätten. Just härigenom vilseleds lätt leverantörer och kreditgivare, och insolventa gäldenärer får möjlighet att driva sin verksamhet vidare trots att de bort inställa betalningarna för länge sedan.” Av remissinstanserna vill jag också åberopa länsstyrelser, som anser att man bör ta bort detta privilegium. Speciellt intressant är vad som anföres av länsstyrelsen i Malmöhus län, där en nyss åberopad kronofogde lär vara bosatt. Denna länsstyrelse framhåller t.o.m. att arbetet med skatteindrivningningen bör vinna på ett avskaffande. Skulle indrivningsmyndigheterna, om förmånsrätten upphävs, tillgripa hårdare åtgärder än hittills, ligger detta enligt länsstyrelsen i linje med de direktiv som utfärdats från centralt håll. Följden därav skulle säkerligen bli, att skattegäldenären med större intresse ägnade sig åt inbetalning av sina skatteskulder. Det har, fortsätter länsstyrelsen, hittills inte utan skäl sagts, att det är den statliga kredit som uppkommer genom underlåtenhet att betala in anställdas skatter och varuskatt, som hållit många företag vid liv på konstlad väg under ibland flera år. Skulle sådana förhållanden kunna bringas att, om inte upphöra så i varje fall minska, ligger det i det allmännas intresse. Även åtskiliga kronofogdemyndigheter har uttalat sig positivt till förslaget om avskaffandet av detta skatteprivilegium.

Herr talman! Utskottsmajoritetens talesman berörde det nordiska samarbetet. Han nämnde själv att på detta område fanns det möjlighet att åstadkomma en likformighet i lagstiftningen. Jag Ang. förslag till förmånsrättslag har den uppfattningen att vi bör ta vara på den möjligheten. Än en gång ber jag att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Herr Svedberg åberopade beträffande förmånsrätten för skattefordringar just de skäl som jag vände mig emot i mitt första anförande, då jag påpekade att det är ganska naturligt att en fordringsägare själv önskar bästa möjliga förutsättningar för att indriva sina fordringar. Herr Svedberg åberopar också vad herr Sjöholm yttrat i detta avseende i utskottet och att han inte reserverat sig. Det finner jag ganska naturligt — herr Sjöholm får på sätt och vis betraktas som part i den här frågan. Han har ju till tjänsteuppgift just att indriva skattefordringar. Det är också ganska naturligt att den som fått in ett visst system i sin verksamhet inte gärna går över till ett annat. Jag för min del tror emellertid att indrivningsorganen kommer att anpassa sig till det nya systemet, om man avskaffar den här förmånsrätten, och att de ändå skulle kunna indriva en hel del av de fordringar som nu drivs in på grund av förmånsrätten vid konkurs. Det är ju för övrigt också att märka att de pengar, som har gått till staten i dessa konkurser, inte går staten helt förbi även om förmånsrätten avskaffas, eftersom staten då får del i dem lika med andra borgenärer. Även beträffande fastighetskrediten vill jag anföra några ord. Herr Svedberg säger att den nya lagstiftningen inte medför någon försämring på detta område. Men det var inte det som i första hand påstods här. Skälen är framför allt att detta är en länge intensivt önskad reform, ett krav på möjlighet att ta bort ett missförhållande som länge har existerat. Det har då legat ett hinder i vägen. Nu är det hindret borta. Då är det rimligt att genomföra en sådan här reform. Herr Svedberg trodde inte att det skulle bli någon ökning av lönefordringar i konkurserna. Det har framhållits av ett flertal remissmyndigheter att man nog måste räkna med det, och jag tror det finns många olika skäl till det. Bland annat tror jag att det kan förekomma många fall, där anställningsförhållandet är i viss mån konstruerat för att man skall komma i åtnjutande av ifrågavarande lönegaranti.

Jag tror därför att det finns allt skäl att räkna med en försämring i detta avseende, och jag vidhåller att det är mycket angeläget att frågan bringas till en lösning.

Herr talman! Det är sant som herr Schött nu ytterligare poängterade, att det beträffande just förmånsrätten för skatter kanske hade funnits möjligheter att få nordisk likformighet i lagstiftningen. Men denna förmånsrätt är bara en detalj i hela detta problemkomplex. I övrigt råder vissa olikheter. Fullständig nordisk likformighet hade sålunda inte varit möjlig att vinna i denna lagstiftning. Sedan är det väl ändå så, att förmånsrätten inte bara har en direkt verkan och inbringar inte bara de 5,4 miljoner för ett år, som herr Schött berörde, utan den har även — som jag ville poängtera i mitt korta anförande — en indirekt verkan. I detta fall måste man väl ändå fästa vikt vid vad de som sysslar med dessa frågor anser. Exempelvis kronofogdeföreningen påtalar i sitt remissyttrande att de för indrivning restförda skatterna ökar år från år och att balansen för det senaste året som man har statistik för, nämligen 1968, var en miljard kronor. Det är summor som går längre än vad man kan bedöma av det förut nämnda resultatet från 1967. Skulle förmånsrätten tas bort i detta avseende, finge man befara att de här summorna skulle växa högst väsentligt. Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det förslag till ny jordabalk som i dag ligger på riksdagens bord är slutresultatet av ett lagstiftningsarbete som pågått under lång tid. Redan i början av 1800-talet ansågs tiden vara mogen för att ersätta jordabalken i 1734 års lag med en ny. ända sedan dess har arbete i detta syfte pågått, men inte förrän nu står tanken inför sitt förverkligande. Det arbete som i tidigare skeden har lagts ned på jordabalksrevisionen har ingalunda varit resultatlöst. Under årens lopp har många partiella reformer av större eller mindre räckvidd genomförts. År 1875 infördes den ännu gällande lagstiftningen om lagfart och inteckning. År 1907 fick vi nya lagar om nyttjanderätt och servitut. år 1912 genomfördes viktiga ändringar på panträttsområdet. En genomgripande reform av inskrivningsväsendet ägde rum 1932. Reglerna om hyra och arrende ändrades i väsentliga avseenden 1939 och 1943. år 1953 reformerades tomträttsinstitutet. Dessa och andra partiella reformer har lett till att vad som nu finns kvar av jordabalken i 1734 års lag inte är mer än ett fåtal paragrafer. Den nya balken innebär till stora delar en samlad kodifikation av regler som redan gäller enligt olika lagar eller som har utbildats i rättspraxis. Förslaget innehåller emellertid också viktiga sakliga nyheter. 1968 års reformer av lagstiftningen om hyra samt bostadsoch anläggningsarrende följs nu av en motsvarande reform i fråga om jordbruksarrende. Denna innebär bl.a. att jordbruksarrendator tillförsäkras lagstadgat direkt besittningsskydd. De centrala frågorna om fastighetsköpet regleras utförligt. De för fastighetskrediten grundläggande reglerna om panträtt får ny rättslig konstruktion. Skyddet för den som i god tro har förvärvat rätt till fast egendom förstärks och staten ikläder sig ett ekonomiskt ansvar mot dem som lider förlust till följd av att annan gör ett godtrosförvärv. Med tillfredsställelse har jag noterat att tredje lagutskottet vid sin omsorgsfulla granskning av det mycket omfattande lagverket inte har funnit anledning till anmärkningar mer än på några få punkter. Den nya jordabalken föreslås träda i kraft den 1 januari 1972. Tidigare i år har riksdagen beslutat om en ny fastighetsbildningslag, som avses träda i kraft samma dag. Tillsammans innebär dessa båda stora lagverk en tidsenlig rättslig reglering på ett område som är av central betydelse i det moderna samhället. Herr talman! Efter dessa kortfattade synpunkter på en stor lagstiftningsfråga vill jag med några ord beröra herr Ferdinand Nilssons inlägg. Jag har i andra kammaren haft tillfälle att svara på en enkel fråga beträffande den kommentar till jordabalken som utgivits på ett förlag av en tjänsteman i kanslihuset. Jag hade då tillfälle att meddela att detta är en rent privat utgåva, som författaren själv får svara för. Det rör sig om ett privat arbete, utfört på fritid, som jag personligen inte har känt till förrän vid den tidpunkt då kommentaren gavs ut. Jag har inte någon anledning, i egenskap av departementschef, att i detta sammanhang gå in på den frågan. Herr Ferdinand Nilsson var också vänlig att tala om det intensiva lagstiftningsarbete som pågår inom justitiedepartementet. Både antalet och omfattningen av framlagda lagförslag har ökat. Det är mycket besvärligt att vi lever i ett samhälle som förändras så snabbt att man med en viss överdrift — litet tillspetsat — skulle kunna säga att utvecklingen går så fort att många lagar redan kan vara föråldrade i vissa stycken när de kommer ut av trycket. Detta är en följd av samhällets snabba förvandling och ställer i våra dagar utomordentliga krav på den instans som har att svara för att lagstiftningen hela tiden så nära som möjligt anknyter till de faktiska förhållandena i samhället. Det skulle naturligtvis ha varit mycket idylliskt att arbeta i en gången tid, då förändringarna inte var så snabba, då man kunde räkna med att en ny lag skulle kunna bli bestående under en ganska lång tid. Vi lever tyvärr inte i ett sådant samhälle, och det medför att vi från justitiedepartementet nödgas att ofta lägga fram nya eller ändrade lagförslag för riksdagens prövning.

Herr talman! Det är ett imponerande lagverk, båda kvalitativt och kvantitativt, som nu har lagts fram för riksdagens prövning genom propositionen om en ny jordabalk med tillhörande lagstiftning. Och det är verkligen inte en lagstiftning som bara har intresse för en liten grupp specialister. I jordabalken behandlas köp, byte och gåva av fast egendom, arrende och hyra, nyttjanderätt och servitut samt mycket annat som berör den enskilde medborgaren i en mängd olika sammanhang. Jag beklagar att utskottsbehandlingen till följd av tidsnöd blivit så forcerad att vi inte har haft möjlighet att diskutera enskildheterna i propositionen så noggrant som hade varit önskvärt med hänsyn till ärendets betydelse. Trots ett utomordentligt gott arbete på sekretariatets sida kan det inte hjälpas att utskottet fått för kort tid på sig. Detta är inte riktigt förenligt med demokratins spelregler. Vi får ständigt exempel på det, och jag hoppas att justitieministern, som tidigare har uttryckt god vilja i fråga om att rätta till detta missförhållande, kommer att ha i åtanke den betydelse det har att riksdagen verkligen får tid att behandla frågorna ordentligt. Propositionen har föregåtts av ett omfattande och långvarigt lagstiftningsarbete, som justitieministern redan har antytt. Bland raden av de personer som bär förtjänsten av att vi nu får en ny jordabalk bör främst nämnas Natanael Gärde, en av vårt århundrades allra främsta svenska jurister. Som ordförande i lagberedningen ledde han under en lång rad år arbetet på att skapa en ny jordabalk. Under hans energiska och skickliga ledning tillkom 1960 års förslag till ny jordabalk. Detta förslag remissbehandlades och blev därefter föremål för överarbetning genom en särskild utredning, som på ett mycket förtjänstfullt sätt utfördes av en av Gärdes medarbetare i lagberedningen, justitierådet och juris doktorn Peter Westerlind, vilken för övrigt i början av 1950-talet var sekreterare i just det riksdagsutskott som nu har behandlat propositionen. Därefter följde ytterligare remissbehandling, bearbetning i justitiedepartementet samt lagrådsgranskning, och så tillkom propositionen om ny jordabalk m.m. Vi har all anledning att uttala vår uppskattning av det arbete som utförts av olika personer och som alltså lett fram till denna betydelsefulla proposition. Naturligtvis kan man i fråga om en del punkter i ett så omfattande lagförslag diskutera om den lösning som valts alltid varit den allra lämpligaste. Det är väl tänkbart, herr justitieminister, att vi, om vi hade haft erforderlig tid på oss, på ytterligare någon punkt hade velat göra en ändring inom utskottet, åtminstone några av oss. Det gäller t.ex. frågan om vittnen skall krävas för att ett avtal om överlåtelse av fast egendom skall bli giltigt. Det gäller också t.ex. formkravet beträffande utfästelse av säljaren om fastighetens beskaffenhet. Det har man ju slopat på ett rätt sent stadium av förarbetet till propositionen. Det sammanhänger givetvis med att den nya lagen har en annan principiell lösning av vad säljaren normalt svarar för i fråga om fastighetens beskaffenhet, men det hade kanske ändå varit värt att diskutera närmare. Vidare skulle jag för min del ha önskat mera tid för att diskutera, om inte den relativt kortfattade regleringen av en del frågor om rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel hade kunnat kompletteras, åtminstone på några punkter. Vi har också problemet hur man bör utforma systemet för belåning av fastigheter, alltså frågan om panträtt i fast egendom. Där gjorde man i departementet, det skall gärna erkännas, ett mycket gott arbete när man lade fram en väsentligen annan principiell lösning än man tidigare hade tänkt sig. Men det är svårt att på så kort tid bedöma detta system med alla dess enskildheter. Man kan också fråga sig t.ex. om det inte nu hade varit på tiden att avskaffa möjligheten att bilda servitut genom avtal mellan enskilda personer. Att man fortfarande har kvar den möjligheten kan leda till vissa problem med hänsyn till jordbrukspolitik och annan politik beträffande markanvändning. Man skulle därför kunna tänka sig att kräva en prövning i begränsad omfattning hos vederbörande lantmätare, huruvida servitutet stämmer överens med lagstiftningens syfte i stället för att få den prövningen i andra sammanhang. Då kanske redan vissa olägenheter uppkommit.

Nog hade det varit i och för sig önskvärt om man härvidlag hade nått en reglering. Nu lämnas dessa frågor till rättstillämpningen. Vid en lagstiftning som innehåller så många komplicerade och svårbedömbara regler som jordabalken måste man räkna med att erfarenheterna, när balken förts ut i det praktiska rättslivet, kan leda till ändringar i en del avseenden. Detta är inte sagt på något sätt som en anmärkning mot lagförslaget, det är helt enkelt något som inte går att undvika. På någon enstaka punkt har utskottsbehandlingen lett till sakliga ändringar i jordabalksförslaget med tillhörande lagstiftning, men det är som tidigare sagts inte fråga om någon genomfgripande förändring. På en del andra punkter föreslår utskottet ändringar av formell karaktär. Jag skall inte gå in på dem, eftersom vi i dessa fall i stort sett varit överens i utskottet. På en punkt har jag emellertid tillsammans med fyra andra utskottsledamöter föreslagit en avvikelse från förslaget. Det gäller verkan av att i köpehandlingarna står en annan köpesum ma än den som parterna i verkligheten kommit överens om. En sådan oriktig uppgift om köpeskillingen kan lämnas av olika skäl, t.ex. i syfte att undgå full lagfartsstämpel eller för att undvika realisationsvinstbeskattning vid = försäljning av fast egendom. Meningen kan också vara t.ex. att vilseleda en arrendator som har förköpsrätt till fastigheten. I vissa fall kan avsikten vara att vilseleda staten. Ibland kan oriktigheten ske i säljarens intresse, ibland i köparens, ibland kanske i båda parternas. I de flesta fall torde förfarandet vara straffbart. Reservanterna är ense med utskottsmajoriteten om att det är av stor vikt att köpeskillingen anges riktigt, Det är en allvarlig sak att komma med oriktiga uppgifter i detta avseende, och det är angeläget att man vidtar åtgärder för att stävja oskicket. Det kan hända att man i vissa fall kan behöva vidta åtgärder utöver det straffansvar som nu finns. Trots detta hyser vi reservanter betänkligheter mot att en oriktig uppgift om köpeskillingens storlek generellt skall leda till att hela avtalet blir ogiltigt. Orsakerna till våra betänkligheter är att de praktiska olägenheterna kan bli mycket stora, särskilt om ogiltigheten görs gällande när lång tid har förflutit efter avtalets ingående. Direkt stötande kan resultatet bli t.ex. när den oriktiga köpeskillingen uppgivits i säljarens intresse men där det är han som sedan påfordrar att köpet skall omintetgöras och situationen kanske är den att köparen bebyggt marken med ett hus eller att marken efter överlåtelsen stigit väsentligt i värde. Efter vad jag förstår måste slutsatsen av departementschefens ståndpunkttagande bli att sådana ganska otrevliga förfaranden kommer att bli fullt möjliga. Helst bör naturligtvis säljaren avvakta att preskriptionstiden för straff för den oriktiga uppgiften om köpeskillingen har utgått, när han på detta sätt begagnar sig av reglerna för att av Ang. förslag till jordabalk köparen skaffa sig förmåner vilka uppenbart är orimliga. Reservanterna förordar därför att det liksom nu överlämnas till rättstillämpningen att lösa frågan om verkan i olika fall av att köpeskillingen angivits oriktigt. Vi har ansett att lagtexten inte behöver ändras för att detta syfte skall kunna tillgodoses, Det bör enligt vår mening räcka med att riksdagen godtar den formulering av utskottsutlåtandet på denna punkt som föreslås i reservationen. Jag kan redan nu påpeka att stadgandet i 1734 års jordabalk om att ”lagligt stånde, olagligt återgånge” som det hette med den gamla vackra lagstilen inte har ansetts göra det nödvändigt att alltid förklara ett avtal ogiltigt för att det på någon punkt innehåller en oriktighet. Jag kommer alltså, herr talman, att yrka bifall till reservation III i utlåtandet nr 80. Jag skulle kanske ha velat tillägga att erfarenheterna av de ogiltighetsregler som vi har i nuvarande lagstiftning i många fall visat att stötande resultat kan uppkomma, när oriktigheten långt efteråt upptäcks. I reservation V till samma utlåtande yrkas en begränsning av den möjlighet som propositionen ger kommunerna, i motsats till andra fastighetsägare, att träffa kortfristiga arrendeavtal. Varför skall kommunerna ha en särställning i förhållande till andra fastighetsägare? Orsaken är tydligen att man vill ge kommunerna en sådan särställning med hänsyn till att det naturligtvis är angeläget för kommunen att vid planering för tätbebyggelse kunna frigöra sig från utarrendering av mark på så kort tid som möjligt, och detta är givetvis ett angeläget intresse, ett samhällsintresse av stor vikt. Vi har emellertid i reservationen ansett det tillräckligt att kommunerna får denna förmånliga särställning i de fall där arrendestället helt eller till större delen ligger inom fastställd stadsplan eller byggnadsplan. En sådan plan skall ju i alla fall föregå en tätbebyggelse. I övrigt bör arrendatorns intresse av en längre arrendetid, normalt minst fem år, väga över kommunens intresse. Herr talman! Jag kommer därför att yrka bifall också till reservation V till utlåtandet nr 80. Under utskottets hemställan punkt E har jag avgivit en blank reservation. Anledningen därtill är att jag verkligen känner mig mycket tveksam till förslaget i propositionen att slopa det principiella kravet på vittnen vid överlåtelse av fast egendom. Frågan har stötts och blötts i otaliga sammanhang under många år. Under utredningsarbetets gång har olika förslag till lösningar framförts, t.ex. om ett laga köpevittne; andra lösningar har också diskuterats. Jag är minst sagt tveksam om man verkligen har valt rätt metod när man i den paragraf som reglerar formkravet inte talar om att det bör finnas vittnen. I en annan paragraf som behandlar inskrivningsväsendet får man helt plötsligt veta att om det inte finns vittnen så blir det fråga om ett mycket omständligt förfarande för att få lagfart på fastigheten. Det hade väl i varje fall varit önskvärt med en huvudregel, en princip som innebär att ett avtal som träffas i den form som föreskrivs i den paragraf där formkravet behandlas också hade kunnat bli föremål för lagfart utan ytterligare kompletteringar. Jag tycker inte att metodiken är bra, men jag har delvis av tidsskäl beslutat mig för att inte uttryckligen reservera mig mot propositionens förslag till lösning. Man får se vad erfarenheterna i det praktiska rättslivet kommer att visa och om propositionens lösning är hållbar eller ej. Skulle det visa sig att den i stor utsträckning leder till att folk inte bryr sig om vittnena utan först när det gäller att få lagfart ställs inför den frågan då är lösningen inte bra. Man får i så fall tänka om och föreslå en annan metod. Jag kommer emellertid inte nu att framställa något yrkande på den punkten. Beträffande tredje lagutskottets utlåtande nr 81 har jag inte heller något annat yrkande än om bifall till utskottets förslag. I fråga om tredje lagutskottets utlåtande nr 82 ämnar jag inte ställa något yrkande men har i stället fogat ett särskilt yttrande till utlåtandet. Jag riktar kritik mot den lagtekniska utformningen av förslaget om vidgad rätt för hyresgäst att överlåta sin hyresrätt. Enligt min bedömning ger departementschefen i motiveringen till förslaget ordet ”byte” i lagtexten en tillämpning och innebörd som är mer vidsträckt än ordet enligt vanligt språkbruk har. Detta påtalades också av en ledamot av lagrådet. Han framhåller att ett motivuttalande som departementschefens inte är bindande för de rättstillämpande myndigheterna. Nej, det är det inte. Jag har själv i mitt domstolsarbete varit tvungen att ta avstånd från ett motivuttalande — ett utskottsutalande — därför att det varit i strid med lagtexten. Jag uppmanade vederbörande part — det var en advokat vid en rättshjälpsanstalt som företrädde parten i fråga — att föra frågan vidare till högre instans eftersom den hade ett principiellt intresse. Det ansågs emellertid så klart att motivuttalandet stred mot lagtexten att man inte ens ville föra frågan vidare. Jag tror att vi skall akta oss för att lagstifta i motiven. Det är en enligt min mening ganska viktig sak, inte minst av praktiska skäl för den som läser lagtexten och kanske inte har tillgång till motivuttalandena. Lagstiftning skall ske genom själva lagtexten. Motiven skall alltså ha till uppgift att belysa och vid behov förklara lagtexten, inte stå i strid med lagtextens ordalydelse. Nu är emellertid syftet med den föreslagna lagändringen mycket behjärtansvärt, och jag har därför inte velat avge någon reservation som skulle kunna tolkas så att jag inte är ense med lagstiftningens syfte. Jag nöjer mig i stället, herr talman, med en stillsam protest i förhoppning om att denna fråga kommer att följas med uppmärksamhet. Om lagtillämpningen inte skulle anse sig kunna följa motivuttalandet bör man jämka på lagtexten så att den blir fullt korrekt. Herr talman! Det skulle vara lockande för mig att mycket utförligare än vad jag nu gjort kommentera jordabalksförslaget, men även om jag nöjde mig med att gå igenom huvudpunkterna skulle en något så när ingående analys ta åtskilliga timmar i anspråk. Det skulle framför allt nu i sessionens slutskede kanske vara att fresta kammarens ledamöters tålamod något för hårt.

Herr talman! Det har i den allmänna debatten om det framlagda förslaget till ny jordabalk sagts att det inte i så hög grad är resultatet av nytänkande utan i stor utsträckning är en systematisering och kodifiering av redan tillämpad lag och rättspraxis. Det må vara därmed hur som helst; jordabalksförslaget och alla dess följdförfattningar är, såsom från denna talarstol tidigare betygats, ett betydande lagarbete som man inte gärna kan komma förbi utan att stanna upp ett slag och ägna en minnesstund åt dess tillkomst. Utarbetandet av det samlade jordabalksförslaget har som framgår av propositionen förvisso icke gått alltför snabbt.

Vi hade ju ändå den gamla jordabalkens 12 kap. 3 och 4 88 att hänga upp alla överenskommelser om vattengränser på. Nu är emellertid jordabalksförslaget klart för godkännande. Även om man ger förslaget det bästa vitsord för redig och logisk disposition och för ett enkelt språk, som kan läsas och förstås även av icke jurister, så finns det givetvis i ett så stort verk skönhetsfläckar och bestämmelser som man skulla vilja ha annorlunda formulerade eller placerade. I några fall har detta resulterat i smärre ändringar och kompletteringar, som utskottet enats om. I andra fall har motionsyrkandena icke tillgodosetts, men de reservationer som detta föranlett rör icke de stora linjerna i lagverket — det skall erkännas. Jag vill här något beröra reservationerna I och III till utlåtandet nr 80 samt reservation I till utlåtandet nr 81. I ett särskilt yttrande har jag även berört det slopade kravet på köpevittnen. Reservation I till utlåtande nr 80 hör direkt ihop med reservation I till utlåtande nr 81. Det gäller i hög grad en principsak, där vi reservanter har landets främsta jurister på vår sida. Principfrågan gäller huruvida icke en promulgationslag enligt ingressens ordalydelse skall vara en lag om införande som i förevarande fall införande av jordabalken. Det gäller paragraferna 17 och 18 i lag om införande av nya jordabalken. Jag har i en motion anknutit till promulgationslagen, medan herr Tobé i motion II: 1473 anknutit till jordabalksförslaget och därvid i huvudsak hållit sig till 17 § för att sedan i motion II: 1493 till promulgationslagen erinra om sin huvudmotion. Det är rätt komplicerade bestämmelser, så jag skall inte fördjupa mig i det. I båda fallen gäller det emellertid frågor som inte är av övergångskaraktär. Beträffande 17 § är det en ren överflyttning till den nya lagstiftningen av tidigare gällande bestämmelser om gränser som tillkommit genom överlåtelse av jord. I 18 § införs till och med det helt nya rättsbegreppet gränshävd. I båda fallen rör det sig om förhållanden som icke på något sätt är av övergångsnatur. Vi har i vårt yrkande om att dessa paragrafer i promulgationslagen bort överföras till jordabalkens 1 kapitel, som jag sagt, landets främsta jurister på vår sida. Vi vet att lagberedningen, jordabalksutredningen och lagrådet stödjer en sådan lösning. Samtidigt med överflyttningen av 17 § till 1 kap. 4 8 jordabalken föreslår vi en mindre komplettering. 18 § föreslår vi överflyttad som en fristående 5 § till 1 kapitlet i jordabalken. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få tillstyrka reservation nr I i de båda utlåtandena. Om så befinnes möjligt, skall jag återkomma beträffande utiåtande nr 81. Beträffande reservation nr III till utlåtande nr 80 har herr Ernulf så utförligt motiverat denna, att jag kan förbigå den och endast yrka bifall till den. Bland följder av ogiltigförklarat köpavtal vill jag dock tillägga problemet om köpet fullföljts med fastighetsbildning. Hur skall man då förfara? Man kan ju inte gärna rulla filmen baklänges. Härutöver vill jag på det kraftigaste understryka vad jag i ett särskilt yttrande anfört angående kravet på köpeeller lagfartsvittnen. Min ståndpunkt bygger visserligen i huvudsak på praktiska erfarenheter men, som jag klarlagt i yttrandet, vinner man inget på att slopa vittneskravet. Tvärtom kan man bara krångla till lagfartsprocessen. Mitt råd till dem som träffar överlåtelseavtal rörande fast egendom är således att oberoende av lagen alltid se till att avtalen bevittnas av två vittnen, som kravet varit ända sedan tillkomsten av 1734 års lag. Jag saknar motiv för den omkastning som här skett från krav på laga köpevittnen 1947 till nu helt slopande av vittneskravet. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få tillstyrka reservationerna I och III i utlåtande nr 80.

Herr talman! Jag skall koncentrera mig på några synpunkter kring reservation nr VI av herr Hedin och mig. I förslaget till jordabalk har i 9 kap. 14 § intagits en bestämmelse med den innebörden, att en jordägare kan åläggas betala avflyttningsersättning till arrendator under vissa förutsättningar. Är dessa uppfyllda, skall arrendatorn utan bevisning ha rätt till ersättning med belopp som uppgår till arrendeavgiften för ett år under den senaste perioden. Kan han däremot bevisa högre förlust, skall han också vara berättigad till ersättning för hela förlusten, dock högst tre års arrendeavgifter. Denna bestämmelse skall tillämpas på arrendeavtal som omfattar bostad för arrendator, om avtalet upphör därför att marken skall användas för annat ändamål än jordbruk, om man därmed kan anta att denna förändring kommer att lämna väsentligt högre avkastning än jordbruket eller det han kan tillgodoses genom expropriation eller liknande tvångsförvärv. Skulle däremot ersättningsskyldigheten av olika skäl betraktas som obillig mot jordägaren, bortfaller den helt och hållet. Här inför man en bestämmelse som är helt ny för vårt rättsmedvetande. Vi har väl inte tidigare mött ett förhållande i vare sig lag eller praxis av den innebörden att en formell och korrekt uppsägning av ett avtal skall få sådana konsekvenser att den uppsägande parten kan bli ersättningsskyldig. Därtill kommer att den ersättningsberättigade arrendatorn inte ens skall behöva föra någon bevisning över den förlust som han eventuellt kan ha lidit. Den enda motiveringen till denna regel är att marken skall användas för ett ändamål som enligt vad man kan anta kommer att innebära att marken kommer att lämna väsentligt högre avkastning än om den används för jordbruk eller om den blir föremål för expropriation eller liknande tvångsförvärv. Finns det alltså bara grund för ett antagande om högre av kastning, oavsett om så sker i verkligheten eller ej, drar jordägaren på sig en betydande risk för ersättningsskyldighet. Hur lätt kan inte en jordägare råka ut för ett tvångsförvärv, t.ex. genom expropriation av en expanderande kommun för tillgodoseende av markbehov för bebyggelse — och sådana har vi många i dag. Detta kan utgöra skäl för ersättning, oavsett om jordägaren kan erhålla eller kan antas erhålla väsentligt högre avkastning av marken för detta ändamål än för jordbruksändamål. Någon utredning om vilken betydelse eventuell ersättningsskyldighet skall ha ur skattesynpunkt föreligger inte. Denna ersättning borde självfallet vara avdragsgill för jordägaren, men de nuvarande skattebestämmelserna är = väl knappast så utformade att detta blir fallet utan ändringar i skattelagen.

Jag yrkar således, herr talman, bifall till reservationen VI samt till reservationerna III och V. Då jag utgår från det förhållandet att kammaren bifaller förevarande utskottsutlåtande i oförändrat skick, kommer jag inte att ställa något yrkande om bifall till reservationerna II, III och IV i utlåtandet nr 81.

Herr talman! Det förslag till jordabalk som riksdagen nu behandlar är resultatet av ett långvarigt utredningsarbete — jag vågar säga ett förtjänstfullt sådant. Det är en efterlängtad reform Utskottet anför i sitt utlåtande att det omfattande lagstiftningsarbete som bedrivits av utredningskommittéer och som fått sin slutliga utformning inom justitiedepartementet och som nu tagit form i denna nya jordabalk är värt det högsta erkännande. Lagrådet har uttalat sig i samma riktning. Det är alltså en gemensam bedömning från utskottet och lagrådet när de vill betona att man i detta lagstiftningsarbete verkligen har nedlagt ett mycket intensivt och framgångsrikt arbete. Det är en blomma som jag tycker att justitieministern och hans medarbetare i departementet, de tidigare utredningskommittérna och utskottets sekreterare har att ta emot och är förtjänta av. Både herr Ferdinand Nilsson och herr Ernulf har här sagt att utskottet befunnit sig i tidsnöd när det behandlat detta förslag. I det fallet vill jag erinra om att förslaget till jordabalk, i varje fall till en del, lades fram redan i våras, och det har följaktligen funnits goda möjligheter för utskottets ledamöter och andra som har velat plöja igenom detta mastodontförslag på tillsammans över 2 500 sidor att göra det. Man kan alltså inte säga att vi har forcerat fram den här lösningen, och jag vågar ställa frågan till både herr Ernulf och herr Ferdinand Nilsson: Är det någon som tror att utskottets förslag hade sett annorlunda ut om vi haft ytterligare en månad på oss vid behandlingen av förslagen? Vi har tagit sakligt och allvarligt på de problem vi haft att behandla. Motionerna har föredragits mycket noga, och själva lagförslaget i form av propositionen har vi också fått presenterat på ett sätt som man inte kunnat missförstå, dvs. på de områden som kunde tänkas vara kontroversiella. Att vi inte hunnit gå igenom alla detaljer tror jag att vi allesammans är överens om. Herr Ferdinand Nilssons resonemang skulle jag vilja föra vidare, eftersom han talade om vilken ansvällning det varit i höst när det gäller lagpropositioner. Det är riktigt. De sidantal han räknade upp från 1968 fram till 1970 visar ju att vi haft en oerhörd ökning av antalet sidor i propositionerna. När vi tar hänsyn till år 1970 har vi haft både fastighetsbildningslagen och förslaget till jordabalk. Dessa båda har tagit den allra största delen av de 4700 sidor som herr Ferdinand Nilsson nämnde. Jag skulle också vilja föra ett litet mera utförligt resonemang med anledning av herr Ferdinand Nilssons inlägg. Om det är en hård arbetsbelastning på justitiedepartementet och andra departement, sammanhänger det med de många interpellationer och enkla frågor som ställts i riksdagen — inte minst från oppositionspartiernas sida. Det är deras privilegium, och det vill jag inte ta ifrån dem. Men då måste man också räkna med att det blir tidspress för departementet när detta skall lägga fram sina förslag. Det finns inte stora chanser att det kan bli bättre i detta avseende, men om man i fortsättningen vill bemöda sig att i den nya kammaren vara litet mer försiktig med de enkla frågorna och interpellationerna, tror jag att vi har möjligheter att snabbare få fram det lagstiftningsarbete som vi allesamman önskar. Jag har som sagt inte någon större tro på att det blir bättre i det avseendet, men jag skulle vilja rekommendera herrarna och damerna från oppositionens sida att ibland lyfta på telefonluren och ringa till departementen och få svar på frågorna. Men det skulle kanske inte göra sig lika bra i pressen där hemma, när riksdagsledamöterna skall visa att de varit aktiva under vistelsen i Stockholm. Till herr Ernulf vill jag i detta fall säga att jag för min del inte räknar med att vår behandling skulle ha blivit särskilt annorlunda om vi haft längre tid på oss. Jag håller med herr Ernulf om att det är ett stort och invecklat lagkomplex, och det är naturligtvis en blyg sam ändring vi har gjort i stort. Men jag vill också ge herr Ernulf det erkännandet att han som jurist och den som praktiskt skall tillämpa en del av lagarna har aktat sig för att skriva på alla reservationerna. Jag tycker att han har tagit det här så pass försiktigt att jag har den största respekt för honom i det avseendet. Låt mig sedan, herr talman, gå in på det förslag som vi nu har att handlägga. Jag skall försöka att så långt det är möjligt koncentrera min framställning. Det rör sig om fem reservationer med skiftande antal reservanter. I inget fall är de borgerliga helt överens om att gå på reservationslinjen. I reservation I behandlas en mera teknisk fråga, nämligen om reglerna skall placeras i jordbalken eller i promulgationslagen. Utskottet anför att med hänsyn till den valda systematiken bör bestämmelserna införas i promulgationslagen. Utskottet anser att det säkert kommer att framstå som självklart för de tillämpande myndigheterna att regler angående fastighetsgräns finns också utanför jordbalken. Det hela är, såvitt jag kan bedöma, närmast en lantmäterifråga. Reservanternas åberopande av lagrådet är knappast längre aktuellt. Lagrådet uttalade sig närmast i anslutning till det remitterade förslaget och utgick ifrån att gränsbestämmelser om överlåtelse av jord skulle intagas i jordabalken. Placeringen i promulgationslagen innebär att lagrådets påpekande realiseras på annat sätt. Reservanternas mening att man bryter den klara överblick över de materiella reglerna för fastighetsbestämning som jorddelningslagen innehåller är enligt utskottets mening knappast relevant. Herr Ernulfs blanka reservation har jag ingen anledning att gå in på, eftersom han inte ställde något yrkande utan bara har velat deklarera sin egen ståndpunkt i frågan. fråga om köpeskillingen, som har behandlats med anledning av ett par motioner. Utskottet har anslutit sig till departementschefens uttalande, som innebär att s.k. skenköp skall göras ogiltiga. Reservanterna anser att departementschefens tolkning är alltför fiskalisk och att bestämmelser med den tolkningen kan medföra otillfredsställande resultat, bl.a. däri att det öppnas möjligheter för avtalspart att öva utpressning mot den andra parten. Utskottet vill för sin del framhålla att det är av största vikt att den riktiga köpeskillingen uppges i köpehandlingen. Som det nu är lämnas ibland felaktiga uppgifter, och det är en ordning som utskottet vill brännmärka. Det understryks också att en brytning mot nuvarande praxis är nödvändig. Förslaget innebär en skärpning av de nuvarande bestämmelserna, och det är därför angeläget att allmänheten informeras om den verkan som uppstår enligt jordabalken, om bestämmelserna inte följs. Reservanterna vill behandla dem som lämnat oriktiga uppgifter något mildare än vad utskottsmajoriteten vill och går inte så långt att de anser att köpet skall förklaras ogiltigt, om oriktiga uppgifter lämnas. Enligt min uppfattning finns det inga förmildrande omständigheter att anföra för dem som lämnar oriktiga uppgifter i köpehandlingar. Vill man nå en bättre ordning i detta avseende får man också ta de konsekvenser som är erforderliga, och utskottet tillstyrker departementschefens linje. Reservation IV är en ren centerpartireservation och behandlar panträtten. Eftersom herr Ferdinand Nilsson inte tog upp den i sin plädering, har jag ingen anledning att gå in på den på annat sätt än att jag liksom i övrigt ansluter mig till utskottets uppfattning, vilken överensstämmer med departementschefens. Den femte reservationen gäller minimitiden för kommunala jordbruksarrenden. Sju borgerliga ledamöter står bakom reservationen, och de vill jämställa kommunen med vilken annan jordägare som helst som arrenderar ut sin jord. Utskottet erinrar i det fallet om att bestämmelser om ettårig arrendetid redan finns i den kommunala arrendelagen. Följaktligen har propositionens förslag i detta stycke inte mött någon erinran. De regler som departementschefen föreslår skiljer sig inte särskilt mycket från arrendelagsutredningens förslag, som motionärerna hänvisar till. Ett faktum är ju att kommunerna numera behöver mycket mera mark än tidigare för sin verksamhet. Den expansion som många kommuner genomgår blir svår att genomföra, om man behåller en arrendetid på minst fem år. Samhällsutvecklingen går — som justitieministern tidigare framhöll — i våra dagar så snabbt att det är nödvändigt att det finns en lagstiftning, som ger kommunerna möjlighet att snabbare använda den jord som de äger. Reservanterna gör gällande att kommunen skall vara jämställd med annan jordägare. Det låter sig kanske sägas i princip, men det är — som jag har velat anföra — inte så i praktiken. Kommunen kan snabbt behöva marken, och då är en femårig arrendetid alldeles för lång. Talet om att kommunerna enbart av bekvämlighetsskäl skulle teckna ettåriga avtal är med förlov sagt ett påstående som saknar täckning. Våra kommuner brukar inte handla på det sättet. I den mån det gäller mark, som kommunen anser sig kunna undvara under en längre tid, är det självklart att man kan skriva arrendekontrakt som löper under en mycket längre period. Men det måste finnas en regel, som ger kommunerna möjlighet att på ett snabbare sätt komma åt den mark som de behöver för sin expansion, för sin byggnadsverksamhet OSV. Reservation VI har avgivits av representanter för moderata samlingspartiet. Den bär också någonting av konservatismens prägel. Lagförslaget innehåller en nyhet, som är värdefull för arrendatorerna. Den ger dem möjlighet till ersättning i de fall då förlängning av besittningsskyddat arrende vägras. Utskottet delar här, som i allt väsentligt i övrigt, de synpunkter som departementschefen har anfört i propositionen. Starka sociala och ekonomiska skäl finns för att ge arrendatorerna ersättning i sådana fall då de har haft befogad anledning att inrätta sig på arrendestället på längre sikt och har nedlagt stora kostnader på jordbruksdriften. Det är klart att en sådan lagbestämmelse kan innebära ett något minskat utbud av arrendeställen och medföra en viss obenägenhet hos jordägarna att påkalla avbrott i besittningsskyddet även om ett sådant skulle vara önskvärt av olika orsaker. Utskottet anser emellertid att de avgränsningar som gjorts i förslaget är ägnade att minska eller undanröja de risker för negativa verkningar som motionärerna förmodar skulle uppstå. Utskottet delar inte heller reservanternas mening att det är olämpligt att inte begränsa ersättningsskyldigheten till de fall då jordägaren själv skall disponera marken. Reservanternas uppfattning att lagförslaget är en radikal nyhet för vårt rättsliv är på sitt sätt riktig. Men vad är det som säger att vi inte skall anpassa vår lagstiftning till vad som är lämpligt för det samhälle vari vi i dag lever utan behålla gamla regler bara för att de en gång tidigare har skapats. Om jordägaren skall använda marken till ändamål som ger en väsentligt högre avkastning, är det väl — herr Ebbe Ohlsson — knappast mer än rätt och rimligt att arrendatorn, som avstår från sitt besittningsskydd, får någon ersättning för vad han avstår från. Jordägaren får ju under alla förhållanden en bättre utdelning på sitt markområde. Ja, herr talman, detta är ett stort lagkomplex. Det är klart att flera synpunkter finns att anlägga på det förslag som här föreligger. Med hänsyn till att de ledamöter som tidigare har talat har varit koncentrerade i sin framställning har jag ingen anledning att mera gå in i detalj. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Göran Karlsson gjorde invändningar mot vad herr Ferdinand Nilsson och jag har sagt om tidspressen vid utskottsbehandlingen. Han framhöll att förslaget till ny jordabalk lades fram redan i våras och att motionerna har föredragits noggrant. Det är alldeles riktigt. Jag hade med mig förslaget såsom en väsentlig del av min semesterlitteratur, och läsandet underlättades otvivelaktigt av det regniga semestervädret i år. Det hindrar inte att det för min del var utomordentligt värdefullt att ta del av den föredragning vi fick. Den var verkligen bra, även om den av tidsskäl måste göras mycket koncentrerad. Jag skulle ha önskat mer tid att smälta den och framför allt litet mer tid för överläggningar i utskottet. Man utgår ändå från att alla utskottsledamöter förutsättningslöst prövar en proposition, motioner och andra frågor som kan komma upp. När herr Göran Karlsson sade att behandlingen inte skulle ha blivit annorlunda om vi haft längre tid hoppas jag att det inte ligger någon annan mening däri än den jag nu har gett uttryck för. Det finns de som anser att värdet av överläggningarna i ett utskott är begränsat — att det mer är en fiktion än en realitet — därför att ledamöterna på förhand är bundna i sina ståndpunkter. Men ingen av oss vill väl godta ett sådant påstående. Jag kan som exempel ange ett par detaljer där jag anser att vi borde haft mer tid. Jag avser bl.a. pantsystemet. Jag nämnde i mitt förra anförande att det systemet omarbetades helt i departementet. Jag skulle vid behandlingen därav velat ha hjälp i utskottet av prak tiskt sakkunniga, men jag begärde inte det, eftersom vi inte skulle ha hunnit med det. När det gäller frågan om köpevittnen skulle jag också velat ha mer tid för diskussion, men jag har av tidsskäl nöjt mig med en blank reservation. Jag syftar också på en liten detalj i övergångsreglerna, enligt vilka man flyttar prövningen av inneliggande ärenden beträffande fastighetsbildning i stad från länsstyrelsen — som kan lagstiftningen, eftersom den tilllämpar densamma — till en myndighet, fastighetsdomstolen, som inte har någon kännedom om denna lagstiftning från praktisk tillämpning. Man flyttar alltså även inneliggande ärenden i stället för att, vilket väl uppenbarligen hade varit mera praktiskt, låta den myndighet som kan lagstiftningen ta hand om Övergångsärendena. Jag har nu givit ett par exempel på frågor för vilka jag skulle önskat ha mera tid till en närmare behandling. Jag vill nämna det som motiv för min kritik mot tidspressen.

Herr talman! Herr Göran Karlsson ironiserade över att oppositionen inte ens hade lyckats bli enig om sina reservationer utan att det var olika namn under dem, Till det vill jag säga att jag inte ens i mina drömmar skulle tänka mig att behandla en fråga som jordabalken partipolitiskt på något sätt. Vi har olika erfarenheter av den tidigare tillämpningen av en del av dessa lagar. Enbart vad man med hänsyn till erfarenheten kan tänka sig vara riktigt och klokt har påverkat vårt ställningstagande i denna fråga. Dessutom, herr Göran Karlsson, är det en ganska krånglig materia. Hur var det med lagrådet och 17 och 18 §§? De stod dock en gång i jordabalken, och lagrådet ville ha dem där. Var det inte departementschefen som ville flytta över dem till promulgationslagen? De passar ju förstås inte så bra där. Att promulgera betydde förut tillkännage, men det har kommit att betyda dels tillkännage övergång till ny lagstiftning, dels anpassa den nya lagen till vad som gällt tidigare. Men, som sagt, det var departementschefen som ville flytta över dessa paragrafer till promulgationslagen. Där är de ju nu.

Herr talman! Nej, herr Skårman, det var ingen ironi, som jag använde, när jag talade om att de borgerliga inte var eniga, utan det var närmast en sammanfattning. Det finns fem olika reservationer, men det finns inte någon reservation bakom vilken alla de borgerliga ledamöterna står. Det var ett konstaterande, det var inte alls ett försök att vara ironisk. Om jag får fortsätta detta resonemang är det rätt intressant att konstatera att de som har varit verkligt sakkunniga på dessa områden har avstått från att på särskilda områden gå på reservationslinjen. Det tycker jag, herr Skårman, är ett gott betyg till dem som varit lantmätare och jurister och har tillhört den borgerliga sidan. Beträffande frågan var 17 och 18 §§ hör hemma har det sagts i utskottsutlåtandet att man valde att lägga dem i promulgationslagen för att få en bättre systematik och överblick. Så var det herr Ferdinand Nilssons och herr Ernulfs uttalanden om tidspressen. Denna fråga har ju nu tonats ned. Herr Ferdinand Nilsson säger att utskottet har haft tillräckligt mycket tid på sig att handlägga ärendet, och jag vill gärna dela denna hans uppfattning, ty det har inte varit fråga om någon hård forcering där. Jag vill gärna medge att det har varit besvärligt för sekretariatet eftersom det är ett stort ärende, men utskottsledamöterna kan inte klaga över att informationen varit bristfällig. Jag är därför nöjd med den version som herr Ferdinand Nilsson har gett.

Jag hoppas att det skedda inte skall upprepas, och jag tror att med det besked som utskottet har lämnat och som talmanskonferensen har understrukit kommer det inte att bli en upprepning. Det hade ju varit enkelt för vederbörande som har skrivit boken att ha alla handlingar klara och ge ut boken i morgon dag sedan riksdagen har tagit ställning. Jag vill mycket kraftigt understryka att det hade varit bättre med ett sådant förfarande.

Herr talman! Jag skall bara helt kort uppehålla mig vid en fråga som behandlas i tredje lagutskottets utlåtande nr 82 — herr Ernulf berörde den i slutet av sitt anförande. Det gäller det särskilda yttrande som har fogats till detta utlåtande.

Jag konstaterar alltså att herr Ernulf och tydligen alla med honom är överens med utskottsmajoriteten om att detta är målsättningen för utskottets alla ledamöter, att bestämmelsen skall tolkas så att med byte avses ett vidare begrepp. Jag är så mycket mera övertygad om detta och om att herr Ernulf inte ställer sig bakom motionen i dess helhet, som han har inskränkt sig till att avge ett särskilt yttrande. Jag vill understryka utskottsmajoritetens ståndpunkt att denna tolkning är den som bör få vara gällande och som skall gälla vid handläggningen av dessa frågor.

Jag ansluter mig till utskottets ståndpunkt med understrykande av att utskottet liksom departementschefen och lagrådet avser att denna tolkning skall vara vägledande vid tillämpningen. Därmed faller herr Ernulfs farhågor och hans önskan om att ärendet noga skall följas i framtiden för att fastställa om man behöver en mera preciserad eller stringent lagstiftning. Den tolkning som riksdagen härmed ställer sig bakom bör vara tillräcklig för att de handläggande myndigheterna skall agera i den anda som propositionen avser.

Herr talman! Som det framhållits här tidigare ingår även arrendelagen i ett par kapitel i detta lagförslag. Arrendelagsutredningens förslag att i enlighet med direktiven tidsanpassa hela arrendelagstiftningen till en lag har fullföljts, när riksdagen i dag fattar beslut, grundade på denna utredning och propositionens förslag. Vi kan konstatera att tredje lagutskottets utlåtande i huvudsak följer dessa linjer. Det har varit ett långvarigt arbete och diskussionen har även berört detta. Arbetet har från arrendelagsutredningens sida pågått i över tio år, men jag tror att man kan instämma med herr Göran Karlsson i att det varit ett grundligt arbete. Man kan säga om detta som om så mycket annat att det är en produkt, där föroch nackdelar fått vägas mot varandra och där kompromissen dem emellan fått bli det slutliga resultatet. Frågor om arrendators rättvisa eller orättvisa behandling har stötts och blötts av lagstiftare genom tiderna. Herr talman! Även om 1960 års arrendelagsutredning kan man givetvis fälla dessa omdömen, men jag tror att jag kommer sanningen rätt nära när jag säger att ledstjärnan för utredningen varit det förhållande som råder mellan en god jordägare och en god arrendator då båda respekterar varandras intressen och synpunkter och försöker bli sams om dem. Hur vi sedan lyckats omsätta ett sådant förhållande i lagtexten får riksdagen och eftervärlden bedöma. Ett av huvudmomenten har varit den sociala synpunkten om trygghet, att utsträcka den nuvarande optionsrätten till fortsatt arrende att omfatta så gott som alla arrendatorer. Hittills har optionsrätten endast omfattat en mindre kategori, besittningsmässigt och arealmässigt begränsat. De inskränkningar na försvinner nu. Tyvärr ville utredningsmajoriteten undantaga de s.k. sidoarrendena från dylik optionsrätt. Om så blivit fallet hade optionsrätten delvis blivit en reform på papperet som mycket lätt kunnat kringgås. Emellertid har Kungl. Maj:t, vilket jag med tillfredsställelse konstaterat, följt den enda reservationen i utredningen, med påföljd att det i dag ligger ett förslag på kammarens bord som går ut på att i huvudsak alla arrendatorer får optionsrätt. Denna sociala besittningstrygghet utgör en stor fördel. Jordägarens särskilda intressen har därvid även beaktats. Då exempelvis speciella förhållanden är för handen kan jordägare häva arrenderätten. Lagstiftarna har här försökt göra en avvägning, ty ger man i alltför hög grad förmåner åt den ena parten så möts det omedelbart av motdrag från den andra parten. En vital nyhet är även de enhetligare bestämmelserna om arrendatorns underhållsskyldighet av byggnader och anläggningar. Där har man gått ifrån den sociala lagstiftningens speciella bestämmelser. Men samtidigt har en viss nybyggnadsskyldighet tilldelats jordägaren. I strävan att skapa klarhet har sålunda föreslagits att när exempelvis en värmeledning respektive panna tar slut skall nyanskaffandet anses åvila jordägaren. Motivet härför är helt enkelt att det är omöjligt för en tillträdande arrendator att bedöma hur pass långt nedrostningen och förslitningen på en sådan anläggning gått. Detsamma är förhållandet med äldre dräneringar. Omläggningen av ett gammalt förslitet dräneringssystem blir det alltså jordägarens sak att ordna, men det normala underhållet åvilar arrendatorn. Över huvud taget kommer den nya lagen att förutsätta att arrendeställets skick och skötsel med olika tidsintervall skall konstateras, antingen genom laga syn eller fastställas genom överenskommelse mellan jordägaren och arrendatorn. Lagen föreslår också att det via länsstyrelserna inrättas en auktoriserad synemannakår. Lagen säger inget om hur ställets skick skall vara mer än då det gäller bostadshuset. Detta skall uppfylla hälsovårdslagens bestämmelser, men det berör givetvis endast gårdsarrendatorskategorin. Gårdsarrende är lagens nya begrepp på den kategori arrende där arrendatorn är bosatt och där vissa tidsmoment om exempelvis kontrakt och uppsägningstid är tvingande bestämmelser. Den minsta kontraktstiden är som regel fem år. Kommunerna får dock rätt till endast årskontrakt. Utredningen ville att även kommunerna skulle ge sina arrendatorer samma trygghet i fråga om besittning som andra kategoriers arrendatorer har, nämligen en kontraktstid om fem år. Detta skulle dock gälla endast om gården låg utanför stadsplanelagt område. Utredningen räknade med att det då blev ett tillräckligt tidsmoment innan kommunen behövde ta mark i anspråk för bebyggelse. Jag åhörde med intresse herr Göran Karlssons utläggning om att kommunerna behöver ta denna sin mark i anspråk med mycket kort varsel. Men, herr Göran Karlsson, det finns städer i vilka kommunförvärven har blivit vidsträckta de senaste åren. Det finns städer och kommuner som har förvärvat gårdar tre till fyra mil från stadsbebyggelsen. Varför städerna då inte skall ha samma jordägarskyldighet för arrendatorerna som andra ägarkategorier har jag svårt att inse. Propositionen och utskottsmajoriteten har dock gett kommunerna generell rätt att tillämpa ettårskontrakt. Varför ett så självsvåldigt kommunagerande? Det har utvecklats, det vågar jag säga, en underlig form av kommunmakt i detta land vars högtidligt förklarade mening är tabu för invändningar även om rättvisan kräver detta. Det underliga är att både regering och riksdag oftast instämmer i denna kommu nernas mycket självgoda syn på tingens ordning. Utredningens förslag tillgodosåg mer än väl kommunernas helt legitima behov av tillgänglig mark. Jag tror detta är odiskutabelt. Det finns en reservation härom. Den har blivit omnämnd tidigare, och jag vill ansluta mig till yrkandet om bifall till den.

En nyhet i lagstiftningen är den s.k. flyttningsersättningen. Den aktualiseras också genom tätorternas behov och därav föranledda markuppköp. Exempel finns på hur en stad har köpt en hel by av en publik jordägare. Det kan vara fall där arrendatorer brukat gårdarna son efter fader i generationer. Plötsligt sveper en ny tids markhunger fram och priser betalas för jorden som ligger långt över jordbruksvärdet. Arrendatorn får något år på sig att försvinna från den gård som han brukat under lång tid och som han räknat med att få fortsätta att bruka. Stora förluster uppstår när han med sitt lösöre kastas ut på den allmänna marknaden. Det är inte mer än rimligt att han vid ett sådant tillfälle får s.k. flyttningsersättning som ett ringa skadestånd eller som erkänsla för den tid han förvaltat egendomen åt den jordägare som tack vare en gunstig konjunktur kunnat inkassera en ganska hög summa utöver egendomens jordbruksvärde. Jag instämmer helt i de synpunkter som herr Göran Karlsson framförde här. Låt mig i detta sammanhang uttala min stora förvåning över den otidsenliga anda och det otidsenliga synsätt som kommit till uttryck i den reserva tion som kammarens ledamöter av moderata samlingspartiet står för. Jag tycker att ett sådant tänkesätt som deras knappast är motiverat i vår tid med dess tal om gemensamhet och förtroende. I stort sett är lagförslaget en enig produkt av viljan att sammanlänka olika intressen. Som en sådan tidsenlig produkt vill jag hälsa lagförslaget med tillfredsställelse.

Herr talman! I proposition nr 166 till årets riksdag föreslår regeringen en betydande straffskärpning för arbetsförmedling i vinstsyfte. Där föreslås också en utvidgning av det straffbara området. Detta innebär stora förändringar i jämförelse med nuvarande förhållanden, och vid utskottets behandling av propositionen har en grupp ledamöter, i vilken jag ingår, reserverat sig mot utskottets förslag. Vi har gjort det därför att vi hyser betänkligheter på flera punkter. Först och främst är vi principiellt emot att man genomför en straffskärpning och en utvidgning av det straffbara området utan att i lagtexten ha kunnat åstadkomma en klar definition på vad som egentligen är straffbart. Avgivna remissyttranden är mycket kritiska på den punkten, däribland yttranden från tunga remissinstanser, t.ex. hovrätten för Västra Sverige, flera handelskamrar samt kommerskollegium. Departementschefen yttrar själv i sin text att denna lagstiftningsteknik på det straffrättsliga området kan sägas vara mindre tillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt. Jag anser att man skall vara mycket försiktig med dessa straffskärpningar när man är ute på så ostadig mark. Det finns självfallet områden inom denna olaga arbetsförmedling som kan vara betänkliga, och det har gjort att vi reservanter ändå inte gått på ett helt avslagsyrkande. Sådan är situationen inom varvsindustrin. Vi tycker att det är ganska orimligt att den inlejda arbetskraften där genom traktamentsförfarande m.m. har betydligt högre avlöningar för samma arbete än den ordinarie arbetskraften. Där är det naturligtvis betänkligt. Men när man samtidigt föreslår dessa straffskärpningar till straffarbete i sex månader för olaga arbetsförmedling och för dem som utnyttjar den arbetskraft, vilken på detta sätt bjuds ut, tror vi ändå att folk kommer att reagera. Jag tror att rättsmedvetandet hos människorna här i landet har en annan inriktning. Jag föreställer mig att man vid egendomsbrott och våldsbrott är benägen att acceptera ett frihetsberövande straff av varierande längd beroende på brottets karaktär. Men talar man om för människor att de som ser till att produktionen fungerar här i landet, att departement och nämnder får den skrivhjälp de behöver — kanske till och med generaldirektörer, för att inte tala om dem som leder varven — skall buras in upp till ett halvår kommer troligen folk att reagera. Jag kan inte tänka mig att det svenska rättsmedvetandet är så funtat att det kan acceptera detta förhållande. Jag tycker att det är helt orimligt. Jag är säker på att förslaget på något sätt inte stämmer överens med vad man är på väg att gå över till i lagstiftningshänseende, nämligen att straffet skall vara en rehabiliteringsprocess för den som har begått ett brott. Då frågar jag: Hur skall man rehabilitera en generaldirektör eller en varvsdirektör, som har burats in på ett halvår därför att han har använt arbetskraft, som i detta avseende kan betraktas som kommen från en arbetsförmedling driven i vinstsyfte? Jag förstår inte tankegångarna i förslaget. De är främmande för mig. Jag tror att man skulle kunna lösa detta problem på ett annat sätt. Det skulle kunna gå att med ekonomiska sanktioner råda bot på de eventuella missförhållanden som förekommer. När vi reservanter ändå gått med på förslaget, har det skett under vissa bestämda förutsättningar. Först och främst skall straffskärpningen vara en temporär åtgärd. Det bör ytterligare utredas hur man skall förfara med gränsdragningen. Så har även remissinstanserna sagt. Det kan inte få fortgå på detta vis, utan man måste få en bättre tingens ordning. Sedan har vi krävt att straffskärpningsregeln skall utnyttjas synnerligen restriktivt. Det kanske allra viktigaste kravet är att de ”ambulerande” skrivbyråerna undantas från denna lag.

Det tycker vi är väldigt felaktigt, inte bara ur straffrättslig synpunkt med tanke på brottets art utan också därför att en person inte på förhand kan veta om han begår en brottslig gärning eller inte. Lagen innehåller inte någon klar precisering härom. Där ligger den tragiska felaktigheten. Lagen borde ha varit så preciserad att den som tar in en flicka såsom skrivhjälp vet om han därmed begår en brottslig handling eller inte. Jag håller med om att det blir svåra gränsdragningsproblem, men det skulle säkert gå att lösa dem om man bara bemödar sig tillräckligt. Jag tycker att utvidgningen av det straffbara området också är felaktig, dvs. att den som anlitar arbetskraft som bjudits ut av någon som i lagens mening bedriver en felaktig arbetsförmedling eller en arbetsförmedling i vinstsyfte också skall kunna straffas. I det sammanhanget har flera remissinstanser anfört att detta strider mot vedertagna principer inom den svenska straffrätten. Det är nämligen så att man inom flera andra områden inte tillämpar reglerna på samma sätt som här. Jag kan som exempel nämna bostadsområdet, för att inte tala om spritlangare. Den som köper sprit av en langare nere vid Slussen blir inte dömd, men den kloka karl som behöver litet hjälp för att klara av sina kontorsgöromål skall straffas. Det finns så mycken orimlighet förknippad med detta att man inom departementet och regeringen borde ha tagit sig en mera grundlig funderare på detta innan man begärde att riksdagen skulle godtaga en lagstiftning av denna karaktär. Herr talman! Jag skall i varje fall be att få yrka bifall till de reservationer som är fogade till utskottets utlåtande.